Herr talman! Jag vill först rätta till ett litet missförstånd. Mina reflexioner om avbrytande och nedtrappning av diplomatiska förbindelser, hemkallande av ambassadörer etc. syftade icke på Sydvietnam utan var generella. Det var en allmän iakttagelse. Jag vill också gärna ge utrikesministern det erkännande han begärde, nämligen att regeringen inte har samma uppfattning som vänsterextremisterna i fråga om önskvärdheten av att kriget i Vietnam avslutas. Det är alldeles riktigt. Låt mig därefter säga att erkännandet av Kina på sin tid inte var ett sådant bravurnummer som det här har framställts. Det skedde efter det att England och om jag minns rätt även Schweiz hade erkänt Kina.

Herr talman! Det är en mycket kort replik till herr utrikesministern som jag äntligen skall framföra. Innan dess kanske herr talmannen tillåter mig att säga, att när jag hörde utrikesministern svara på herr Hernelius frågor så log jag ett återseendets tillfredsställande leende från 1930-talet. Då var nämligen hans excellens utrikesministern en effektiv arbetare inom det socialdemokratiska partiet, som verkligen bekämpade ytterlighetsriktningarna, vilka då — det känner vi till — gjorde allt för att fördärva detta parti. Jag för min del har aldrig trott att utrikesministen har blivit omvänd på den punkten; jag har aldrig hyst något tvivel om det. Såvitt jag har kunnat finna har han alltid följt samma klara linje.

Det är ju en fruktansvärd samhällsfilosofi. Har herr utrikesministern tagit skada av sin tid som försvarsminister, frågar jag mig. Vi vet ju dock att Sydvietnam tyvärr också har en armé på 800 000 människor, som deltar i detta blodiga krig. De är utskickade för att försvara sig, och Nordvietnam skickar ut sina skaror för att anfalla Sydvietnam och hjälpa upprorsmännen där. Att utrikesministern tar detta som utgångspunkt för sitt handlande förstår jag inte. Den samhällsfilosofin förstår jag mig inte på. Det vore väl från demokratisk synpunkt riktigare att vi försökte hjälpa den svage i stället för den starke.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

Herr talman! Herr Nils Nilsson har frågat mig om jag anser att när kommuner fattat beslut om sysselsättningsbefrämjande åtgärder, vilka berör jordbruket, det är skäligt att dessa beslut korrigeras, exempelvis genom begränsning av till kommun utgående statligt bidrag.
»Anser Finansministern, att när kommuner fattat beslut om sysselsättningsbefrämjande åtgärder vilka berör jordbruket, det är skäligt att dessa beslut korrigeras, exempelvis genom begränsning av till kommun utgående statligt bidrag?»; ävensom
Om besluten strider mot lag eller annan författning och det ifrågasatta statsbidraget är ett individuellt behovsprövat bidrag är svaret ja.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

De insatser varom här är fråga och som av kommunerna vidtagits har varit angelägna. De har skapat möjligheter för människor att stanna i sin hembygd. Det är här inte fråga om några omfattande och kostsamma investeringar, då sådana redan föreligger i form av byggnadsbestånd m.m. Insatserna har varit marginella men har gett god effekt i förhållande till sin storlek. Och det får väl ändå anses vara hedervärda initiativ från en kommuns sida att skapa sysselsättningsoch utkomstmöjligheter för sina medborgare. Beträffande frågan om åtgärderna står i överensstämmelse med kommunallagen är det möjligt att så ej är fallet även om frågan ej blivit prövad i högsta instans. Vissa av dessa kommunala beslut har dock vunnit laga kraft. Men även kommunallagen har ju fått ändras under årens lopp i takt med de förändringar som samhället undergått och med de därmed uppstående behoven.

Kommunen beslöt att teckna den begärda borgen och beslutet underställdes Kungl. Maj:t. Som motiv för sitt beslut anförde kommunen, att en nedläggning av verksamheten skulle ur såväl skattesom arbetslöshetssynpunkt medföra en avsevärd ekonomisk förlust för komunen. Regeringsrätten hemställde i anledning av begärt utlåtande enhälligt, att Kungl. Maj:t måtte, enär det ändamål, som avsågs med den ifrågasatta borgensförbindelsen, icke kunde vara att hänföra till en kommunens angelägenhet, lämna ansökan utan bifall. Vid ansökningens föredragning inför Kungl. Maj:t i statsråd den 3/11 1939 medgav Kungl. Maj:t, att kommunen finge ikläda sig borgensansvaret på grund av den arbetslöshet, som sannolikt komme att uppstå, om kommunen ej finge vidtaga åtgärden.» Såvitt jag kan förstå, är det här skäligheten och inte lagligheten som har varit avgörande.

Herr talman! Herr Uno Hedström har frågat dels om jag observerat att redan inbärgad spannmål i vissa delar av Norrbottens län fått svåra skador genom mögelangrepp, dels om jag överväger att hjälpa de drabbade jordbrukarna och i så fall genom vilka åtgärder. Som svar vill jag anföra att jag har uppmärksammat de av herr Uno Hedström berörda skadorna. Jag kan vidare meddela att regeringen i morgondagens konselj ämnar ta upp frågan om försäljning till nedsatt pris av svensk fodersäd till de skadedrabbade jordbrukarna på motsvarande sätt som skedde efter de omfattande skördeskadorna genom angrepp av sorkar och möss under år 1966.
Herr talman! Anledningen till att jag har ställt frågan är de stora skador som har uppstått på foderspannmål i Norrbotten innevarande vinter. Det är främst Norrbottens kustland och älvdalarna som har drabbats men också vissa delar av inlandet. Det var det exceptionellt dåliga skördevädret under hösten som orsakade skadorna. Jag kan nämna att det kom kyla tidigare än vad någon kan minnas. Sålunda var det 10 minusgrader natten mellan den 20 och 21 september, då både potatisupptagningen och skörden av spannmålen var i gång. Sedan kom ett ymnigt snöfall som ytterligare förvärrade situationen. Kornåkrarna lades i många fall platt till marken. När efter en tid snön smälte undan, var det hart när omöjligt att kunna bärga skörden på de åkrar som hade legat under snön. Många jordbrukare försökte dock att skörda så länge som möjligt, men det blev givetvis hög vattenhalt på spannmålen genom att isklumpar följde med. Dessutom blev det en viss jordinblandning. Lantbruksnämnden i Norrbotten har låtit göra en stickprovsundersökning vid ett trettiotal gårdar. Proven har nu analyserats vid veterinärbakteriologiska laboratoriet i Skara. Laboratoriet meddelar att i proven föreligger »en mer eller mindre stark mikrobiell aktivitet i form av bakterieoch mögelväxt med värden som avsevärt överstiger vad som enligt gällande bedömningsgrunder kan anses acceptabelt». Av 31 prover var 17 stycken ej godtagbara, 4 stycken godtagbara med tvekan, 7 stycken godtagbara och 3 stycken möjligen med tvekan godtagbara. Lantbruksnämnden har beräknat att upp emot 3 000 ton av den inbärgade grödan är så svårt skadad att den inte kan användas för utfodring. Djurägarna är därför i behov av att få köpa ersättningsfoder. Då skador efter inlagringen inte ersättes genom <skördeskadeförsäkringen bör djurägarna få ett skäligt ekonomiskt stöd för detta. Nu har ju jordbruksministern i svaret meddelat, att regeringen i konseljen i morgon ämnar ta upp frågan om försäljning av svensk fodersäd till nedsatt pris till de skadedrabbade jordbrukarna på motsvarande sätt som skedde efter de omfattande skördeskadorna genom angrepp av sorkar och möss under år 1966. Jag vill uttala min tillfredsställelse över detta. Det bör bli en god hjälp för de drabbade jordbrukarna att de får en möjlighet att inköpa ersättningsfoder till nedsatt pris. Det är också bra att den administrativa handläggningen blir lika enkel som förra gången. Jag tackar för det positiva svaret.

Herr talman! Herr Österdahl har frågat om kommunikationsministern har för avsikt att till 1969 års vårriksdag lämna förslag angående trafiken mellan Gotland och fastlandet. Kommunikationsministern har haft för avsikt att redan i statsverkspropositionen till årets riksdag anmäla förslag angående trafiken mellan Gotland och fastlandet. Med hänsyn till att Gotlandsbolagets styrelse inte ansett sig kunna godta det preliminära avtal varom representanter för övriga parter är ense har detta tyvärr inte varit möjligt. För dagen går det inte att göra något uttalande om möjligheterna att nå en överenskommelse i frågan.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

Motionen lämnades av dåvarande socialdemokratiske riksdagsmannen K. F. Söderdahl. En likalydande motion väcktes i andra kammaren av bondeförbundaren Svensson i Stenkyrka och socialdemokraten Engström i Slite. Med vissa ändringar tillstyrkte statsutskottet dessa motioner, och riksdagen beslöt den 23 juni 19435 att i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om en allsidig och förutsättningslös utredning rörande sjöfartsförbindelserna mellan Gotland och det övriga Sverige. Det är alltså i dag exakt 24 år sedan ärendet som föranlett min fråga först aktualiserades i denna kammare. I dag svarar statsrådet Geijer att det för dagen inte går att göra något uttalande om möjligheterna att nå en Ööverenskommelse i frågan, dvs. en överenskommelse med Gotlandsbolaget. Ja, herr statsråd, en överenskommelse i den form som statsrådet avser får man nog vänta på. Egentligen är det något fruktansvärt att en fråga som kan räknas till en av de allra viktigaste för Gotland — en fråga som berör en hel svensk provins” utvecklingsmöjligheter och framtid — inte efter 24 år fått sin lösning. Ändå vet vi att denna tidsperiod med sin oerhört snabba tekniska utveckling medfört den kanske största omställning i vårt näringsliv som någonsin skett, inte minst på transportteknikens område. Jämför trafiken på våra vägar i dag med 1945 års trafik, och vi skall se att vi fått en helt ny transportorganisation och ett nytt transportmedel, nämligen långtradaren, förutom alla andra motorfordon. Båttrafiken har på kortare sträckor fått minskad konkurrenskraft. En stor del av kusttrafiken har därför måst läggas ner. För Gotlands del har detta medfört att våra fraktkostnader ökat mer än vad som skett där trafiken upprätthålles med järnväg eller på landsväg. Avståndet mellan Gotland och fastlandet har alltså kostnadsmässigt ökat avsevärt under denna tidsperiod, och därför vill jag vädja till statsrådet och regeringen att verkligen försöka förstå denna frågas vikt för Gotland och dess inbyggare. Varför har regeringen inte löst frågan enligt 1963 års riksdags beslut? Riksdagen beslöt då att den statliga trafikpolitiken i fråga om Gotlands trafikförbindelser med fastlandet skall vara att »staten skall i den utsträckning som blir behövlig lämna ekonomiskt stöd åt gotlandstrafiken, så att kostnaderna för godsoch personbefordran mellan Gotland och fastlandet blir i huvudsak lika med kostnaderna för transport per järnväg med motsvarande trafikstandard på sträckor av samma längd». Jag vore mycket tacksam om statsrådet Geijer ville svara på detta. Riksdagen har ju när frågan varit uppe alltid stött de gotländska önskemålen. Varför har man inte tagit upp nya förhandlingar med gotlandsrepresentanterna, då det tidigare avtalet som slöts i höstas inte har undertecknats?
Herr talman! Jag vill försäkra herr Österdahl att kommunikationsministern är mycket intresserad av en positiv lösning av denna fråga. Det torde också ha framgått av det svar som jag har lämnat att han hade de bästa förhoppningar om att kunna lägga fram ett förslag i statsverkspropositionen. När jag nu här har svarat att det för dagen inte går att göra något uttalande betyder det inte att frågan ligger stilla. Det betyder att förhandlingar pågår, och jag tror att vi alla hoppas att man så snart som möjligt skall nå fram till en positiv lösning vid dessa förhandlingar.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det sista uttalandet som jag tolkar som ett positivt uttalande med en önskan från regeringen att lösa frågan. Jag vill bara ytterligare understryka vikten av att denna fråga löses snarast, ty kostnaderna är verkligen mycket höga. Jag har här ett exempel, kanske något extremt. En kommunalkamrer på södra Gotland skulle för kommunen köpa 10 ton järnvägsräls från Berga i Småland. Rälsen kostade 3 500 kronor. Han ringde då SLAB och begärde ett anbud på frakt till denna kommun på södra Gotland. Döm om hans förvåning när frakten kostade 1149 kronor. Berga ligger ungefär 28 km från Oskarshamn, och fraktpriset var då beräknat till södra Gotland. Men kostnaden för motsvarande längd på fastlandet hade också SJ räknat ut för honom. Kostnaden skulle bli 275 kronor, alltså nästan 900 kronor högre i frakt till Gotland än på motsvarande sträcka på fastlandet. Detta hänger i viss utsträckning samman med att SJ inte har samtrafik över Oskarshamn, utan allt gods från södra Sverige går över Nynäshamn. Detta rationaliserar och förbilligar driften för SJ, men det fördyrar ju också frakten för gotlänningarna till det tredubbla i förhållande till vad det kostar på fastlandet. Det är verkligen att hoppas att denna fråga löses i år. Om vi kommer till den 23 januari 1970, kan nämligen regeringen fira silverbröllop med gotlandstrafiken, och det skulle verkligen vara tråkigt. Med anledning av statsrådets positiva svar hoppas jag att det skall bli en snar lösning av denna fråga och att förhandlingarna med gotlandsintressenterna skall tas upp igen. Jag tackar statsrådet för svaret.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson har frågat chefen för utbildningsdepartementet bl.a. vilka snara åtgärder han avser att vidtaga för vidgad intagning till läkarutbildning för att motsvara statens ansvar beträffande läkarutbildningen särskilt med hänsyn till bristsituationen i fråga om läkare i den öppna vården. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Antalet nybörjarplatser vid de medicinska fakulteterna har under den senaste tioårsperioden mer än fördubblats. Såsom framgår av årets statsverksproposition kommer intagningen att öka även under nästa läsår. Frågan om en fortsatt utbyggnad av läkarutbildningen behandlas vidare f. n. av 1968 års utbildningsutredning inom ramen för dess uppdrag att pröva bl.a. omfattningen och strukturen av hela det eftergymnasiala utbildningsområdet.

Herr talman! När det gäller frågan om hur många studenter som utnyttjar antalet tillgängliga platser vill jag upplysa herr Ferdinand Nilsson om att vid de medicinska fakulteterna har det problem som herr Ferdinand Nilsson tog upp inte varit något egentligt problem beträffande de första åren. De siffror och de åtgärder som herr Ferdinand Nilsson talade om torde ha avsett de tekniska fakulteterna och de tekniska högskolorna. Där hade vi i höstas ett antal icke besatta nybörjarplatser, och Kungl. Maj:t gav på förslag av kanslersämbetet myndigheterna möjligheter till extraordinära åtgärder för att fylla dessa platser. Det lyckades i stort sett. Men det gällde teknikerna och inte medicinarna. För medicinarnas del har vi haft ett problem av liknande karaktär när det gäller den senare delen av utbildningen. Det har sammanhängt med att medicinarna, sedan de har gått igenom sina första år, i ganska stor utsträckning har tagit vikariat såsom provinsialläkare eller annat och därigenom gjort sjukvården en stor tjänst. Då har det hänt att utbildningsplatser för de senare åren — det vi kallar det fria kliniska skedet — har stått outnyttjade med jämna mellanrum vid vissa läroanstalter. I syfte att få rätsida på den saken har vi i årets statsverksproposition föreslagit vissa ändringar i utbildningen så att eleverna skall följa läroplanen striktare än vad de hittills har gjort. Att de hittills har varit borta från platserna har inte varit så farligt, därför att de har gjort en stor insats som biträdande provinsialläkare och i andra sammanhang, vilket har kommit sjukvården till godo. Vad gäller den fråga som herr Ferdinand Nilsson tagit upp, nämligen tillgången på läkare, vill jag utöver vad jag sade i mitt svar fästa uppmärksamheten på följande. Den ökning av läkarutbildningen som vidtagits sedan mitten av 1950-talet börjar nu på allvar resultera i ökningar i antalet examinerade. Vi kan med säkerhet räkna med att i år och de följande fyra åren kommer det att sammanlagt utexamineras dubbelt så många läkare som det utexaminerades under den närmast föregående femårsperioden. Som herr Ferdinand Nilsson mycket riktigt påpekade, kommer detta i sin tur att leda till att totalantalet verksamma läkare i landet kommer att öka högst väsentligt under 1970 talet. Vi räknar med praktiskt taget en fördubbling av antalet verksamma läkare mellan nu och slutet av 1970-talet. Slutligen vill jag tillägga att det pågår utredningar såväl här i Stockholm som i Umeå, vilka syftar till en ökning av intagningen av medicinare utöver den plan för ökningen av läkarutbildningen som 1965 års riksdag antog och som vi har följt till punkt och pricka. Som jag nämnde i svaret har vi dessutom i den långsiktiga planeringen inom U 68 ögonen på detta problem.

Herr talman! Först vill jag när det gäller de här siffrorna få upplysa herr Nilsson om att det i höstas fanns 422 nybörjarplatser. Till dem var det 1 836 sökande, och alla 422 platserna blev besatta. Det är en felaktig uppgift som herr Nilsson kommer med och upprepar att mellan en tredjedel och en fjärdedel av dessa platser inte skulle ha blivit besatta. Det finns inga faktiska uppgifter som styrker något sådant. Därtill vill jag säga till herr Nilsson att ända sedan regeringen i mitten av 1950-talet fick klart för sig de stora behov av färdiga läkare som skulle komma att föreligga har regeringen gjort alla tänkbara ansträngningar för att snabbt öka läkarutbildningskapaciteten.

Han förutsatte att den tillfälliga ökningen mycket snart skulle följas av en minskning. Regeringen har hela tiden drivit på utvecklingen här och genomfört ökningar till hundra procent där så varit möjligt. Men anledningen till att vi inte fått upp produktionen av läkare mer än vi hittills har fått — och det beklagar vi mer än någon annan — är att vi ställer så stora krav på läkarutbildningen. Vi tillåter inte att läkarna får sin medicinska utbildning vid andra sjukhus än de högspecialiserade sjukhusen — regionsjukhusen och motsvarande sjukhus. Flaskhalsen blir antalet platser vid våra högspecialiserade sjukhus. Vi kan inte ta in fler medicinare än vi har gjort, med hänsyn till patienterna vid dessa sjukhus. Det får inte bli för många kandidater per patient. Den ökning vi har gjort är alltså en ökning som är maximal med hänsyn till tillgängliga resurser. Denna ökning mötte i början starkt motstånd från flera håll inom de borgerliga partierna.

Herr talman! Herr Wirtén har frågat mig, om uttalandet på sid. 238 i 8:e huvudtiteln avser att ge en redovisning av Kungl. Maj:ts inställning till 1964 års utlandsoch internatskolutredning som fjolårets riksdag begärt. I statsverkspropositionen har redovisats att vad det gäller formen av omhändertagande av elever det ej finns anledning att se någon avgörande skillnad mellan elevhem och internat. Båda alternativen synes tills vidare böra finnas. Regeringen kommer att överväga i vilken form internatskolorna skall drivas i framtiden. Någon ställning till 1964 års utlandsoch internatskolutrednings förslag i denna del har således ännu inte tagits.
Herr talman! Bakgrunden till min fråga är följande. I betänkandet Skolgång borta och hemma, avgivet av 1964 års utlandsoch internatskolutredning, föreslogs enhälligt att de två internatskolorna i Sigtuna, Viggbyholmsskolan och Grännaskolan skulle erhålla i huvudsak samma statsbidragsvillkor som kommunala gymnasiala skolor, under förutsättning att de uppfyllde vissa krav som ställdes av utredningen. Avsikten var att de skulle fungera som riksinternatskolor för utlandssvenska elever liksom för elever med behov av miljöbyte. Föredragande statsrådet — statsrådet Moberg — anmälde redan i föregående års statsverksproposition, att han inte var beredd att ta ställning till denna punkt i den proposition som av sågs att föreläggas riksdagen senare beträffande övriga förslag i den nyssnämnda utredningen. Under den allmänna motionstiden väckte herr Arvidson i andra kammaren och jag i denna kammare en motion, i vilken föreslogs att riksdagen skulle hemställa om ett snabbt besked av Kungl. Maj:t beträffande riksinternatskolorna. Motiveringen var kort och gott att flera av internatskolorna i väntan på besked om sin framtida status i skolväsendet fick alltmer påträngande ekonomiska problem. Riksdagen biföll den motionen. När så propositionen angående undervisning för utlandssvenska barn och för vissa minoriteter presenterades i riksdagen i mars, fanns i enlighet med departementsuttalandet i januari inget förslag om riksinternatskolorna med. Riksdagen uttalade då på statsutskottets förslag att man återigen ville ha ett snabbt besked från Kungl. Maj:t i denna fråga. Det är nog många med mig som därför har hoppats på ett besked i årets huvudtitel. Det finns visserligen ett uttalande — det skall inte förnekas — men vad det innebär är svårare att läsa ut. Nu har vi i dag fått beskedet av statsrådet Palme, att regeringen inte har tagit ställning till 1964 års utlandsoch internatskolutrednings förslag i denna del. Jag tackar för det beskedet. Men svaret innehåller också ett påpekande som för övrigt finns även i statsverkspropositionen. Det lyder, att det »ej finns anledning att se någon avgörande skillnad mellan elevhem och internat».

Jag är fullt medveten om att det finns en svårighet förbunden med priori teringen av internatskolorna här i landet. Den består i att antalet elever måste vara stort för att tillräckliga tillvalsmöjligheter skall finnas. Kommer man upp i den storleksordning som utredningen har nämnt, 570 elever, blir internaten svårbemästrade. Ett samstämmigt uttalande från rektorerna på internatskolorna säger, att man ogärna vill ha mer än 300—400 elever i ett internai. Utredningen föreslår alliså för att möjliggöra ett utnytijande av båda dessa vägar dels fyra riksinternatskolor, dels att man skall bygga tre elevhem med 180 platser för ett riksklientel. Det förslaget godtar departementschefen men gör ett tilläggsyrkande att byggandet inte skall begränsas till tre orter utan till flera, förslagsvis sex. Jag har ingen invändning mot detta i och för sig, men det som oroar mig är att departementschefen inte ser till att internatskolealternativet får någon motsvarande förbättring. Skall internatskolorna kunna visa upp på ett rättvisande sätt vad de kan erbjuda i fråga om undervisning, är det nödvändigt att de kommer ur den osäkerhetssituation vari de nu har befunnit sig så länge. Om vi tar Grännaskolan som exempel, innebär naturligtvis ett oförändrat anslag på 350 000 kronor, som nu föreslås, i realiteten en försämrad situation på grund av kostnadsstegringen. Riksdagen har som sagt begärt en redovisning snarast. Med anledning av detta skulle jag vilja fråga statsrådet när han bedömer att en redovisning kan ske. I svaret sägs att regeringen kommer att överväga i vilken form internatskolorna skall drivas i framtiden. Jag hoppas att med den formuleringen inte avses att denna fråga skall kastas in i utredningskvarnen på nytt.

Herr talman! Det är så enkelt att varje besked på detta område som inte varit rent negativt hade kostat pengar. Vi hade inga pengar inom den snävt tilltagna ram som gällde, alltså kunde vi inte göra någonting. Vi har inte tagit ställning till utredningsförslaget, och vi kommer nu att ta upp frågan om hur vi skall gå till väga. Det finns ju en rad knepigheter inblandade i detta. Jag ser i kammaren en representant för Storfors kommun, där det ligger en sådan här skola som inte tillhör de utvalda. Vidare har det förekommit livlig debatt kring Viggbyholmsskolans framtid, bl.a. beträffande samarbetet med kommunen. Det var inte möjligt med ett ställningstagande i expansiv riktning, eftersom vi inte hade de statsfinansiella möjligheterna härtill. Det är heller icke i dag möjligt att redovisa vilket vårt ställningstagande kommer att bli. Avsikten är väl närmast att vi skall fortsätta med tänkandet på det departementala planet.

Herr talman! Vad statsrådet Palme nu sade tycker jag inte ökade klarheten så värst mycket. Huvudorsaken till att man inte kunde göra något den här gången var tydligen att pengar saknades. I så fall tycker jag emellertid att även om man inte direkt, som statsrådet Palme uttryckte sig, ville göra någon expansiv reform nu, borde man i varje fall kunnat göra en normal uppräkning av anslaget som får anses vara en motsvarighet till de kostnadshöjningar som vi accepterar inom skolväsendet i övrigt. Det förefailer mig vara det minimum som borde kunna krävas av statsmakterna under den tid som förflyter medan man på regeringshåll tänker. Frågan är ju hur länge man tänker tänka i departementet. Jag finner det vara väsentligt att dessa skolor snarast får ett besked. Det har gått många år, under vilka man först hänvisat till 1964 års utred ning och därefter, sedan utredningens betänkande offentliggjordes 1966, till att man funderar och funderar. Det är alltså nu snart ett halvt decennium som skolledningarna hållits i osäkerhet. Jag tycker att det är hög tid, statsrådet Palme, att klarhet ges på den här punkten.
Herr talman! Jag sade i fjol — om jag minns rätt — att vad beträffar de förslag som förelåg från den här utredningen så prioriterade vi dem som avsåg skolorna som är belägna i utlandet, ty det ansåg vi vara viktigt och vitalt, medan de andra skolorna fick komma i andra hand. Det var så att säga ett konkret resultat av funderandet. Jag medger att det är ett rimligt krav från skolorna att få någon form av besked. Därför skall väl, om det finns möjligheter, tankeperioden inte bli alltför lång.

Herr talman! För vardera av de två val som nu skall ske ber jag att få avlämna gemensam lista, vilken har godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen. Vardera listan upptar namn på så många personer som det ifrågavarande valet avser.

Herr talman! Fröken Lundbeck har frågat mig när jag avser att lägga fram förslag om ändring i arbetsförmedlingslagen i vad den avser 'ambulerande skrivbyråer. I slutet av år 1966 lämnade utredningen för Översyn av arbetsförmedlingslagen en promemoria med förslag till sådan ändring av arbetsförmedlingslagen att den ambulerande skrivbyråverksamheten skulle bli tillåten. De ledamöter i utredningen som företrädde LO och TCO reserverade sig mot förslaget. Även vid remissbehandlingen var meningarna delade. LO och TCO och en majoritet inom arbetsmarknadsstyrelsen avvisade utredningens förslag. Frågan är alltså starkt kontroversiell. Under åren 1967 och 1968 har flera överläggningar i saken hållits med berörda myndigheter och organisationer, bl.a. med TCO. Ett ställningstagande från regeringens sida torde komma att ske under våren.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på min fråga. Det är tillfredsställande att man från regeringens sida under våren skall komma med ett ställningstagande, ett ställningstagande som jag hoppas kommer att innebära att man på kompromissens väg skall ha löst saken till förmån för de skrivbyråer som det här är tal om och som ju utför ett värdefullt servicearbete. Flertalet av dessa byråer är sedan många år väletablerade företag, och helt naturligt måste såväl företagen som de anställda känna stor oro inför den situation som nu råder. Jag är därför glad över att det ganska snart skall kunna bli en lösning på problemet och tackar än en gång för svaret.